Fru talman! Herr Svensson i Kungälv anförde några synpunkter på fru Kristenssons motion och herr Carlshamres och min reservation i anslutning till den, dvs. reservationen 12. Herr Svensson ansåg, om jag förstod honom rätt, att det skulle vara mycket svårt att utfärda sådana råd och anvisningar som vi har begärt. Jag inser att det kan vara svårt att i alla sammanhang följa samma regler, men att det skall finnas råd och anvisningar utfärdade för hur vården i princip skall bedrivas tycker jag är alldeles riktigt, och det är detta vi är ute efter. Sedan sade herr Svensson i Kungälv att det inte går att tvångsvårda människor. Om jag minns rätt, sade herr Svensson i motsvarande debatt 1972 att vi skall sluta tala om tvång, men 1973 sade han att vi inte helt kan avstå från tvång. Nu är herr Svensson alltså tillbaka på linjen att det inte går att tvångsvårda människor. Jag har en annan uppfattning. Jag tror att när det gäller ungdomar som inte själva inser att de behöver vård måste samhället ta sin vårdskyldighet och tvångsvårda dessa ungdomar.
Fru talman! Så länge herr Svensson i Kungälv höll sig till de sakfrågor som vi diskuterar i det här avsnittet hade jag inte mycket att invända. Han slutade ju också med att konstatera att han höll med om att socialdemokrater och folkpartister ligger ganska nära varandra i ståndpunkter i fråga om t.ex. narkomanvård och nykterhetsvård. Det var bara när herr Svensson gav sig ut i de ideologiska betraktelserna som jag måste reagera. Herr Svensson sade att det finns en skillnad i grunden mellan liberalismen och socialismen. Ja, självfallet. Det är vi helt ense om, och jag vill gärna understryka att vad jag har sagt här inte skall fattas på något annat sätt. Sedan sade herr Svensson att det liberalkapitalistiska samhället, när det får flöda ut — det var väl de fulaste ord som herr Svensson kunde komma på —, skapar olyckliga människor osv. Men jag bekänner mig och folkpartiet bekänner sig till en socialliberal uppfattning som inte vill att vi skall ha någon ohämmad kapitalism utan vi skall ha ett samhälle där marknadsekonomin fungerar inom mycket noga uppdragna ramar för att förhindra olika avarter som skadar människor. Om herr Svensson associerar till USA eller något annat kapitalistiskt land, så har det inte med folkpartiet i Sverige att göra. Och när herr Svensson säger att han vill arbeta för ett vänligare samhälle, låter han ju nästan som en folkpartist. Vi talar om att vi vill ha ett mänskligare samhälle med större utrymme för individuella variationer som tar hänsyn till hur människor är. Jag tror inte att herr Svensson kan hitta något socialistiskt samhälle som är värt beteckningen vänligare än den kapitalistiska blandekonomins svenska samhälle. Det som är karakteristiskt för de socialistiska samhällena är att de är mera ovänliga samhällen, som inte ger människor möjlighet att uttrycka sin uppfattning fritt, som utsår misstänksamhet mellan familjemedlemmar och som över huvud taget är uttryck för en hård styrning av individen. Det är möjligt att man med hjälp av sådana repressiva metoder kan bekämpa vissa typer av drogmissbruk. Det finns kanske exempel på både socialistiska länder och andra auktoritära samhällen där man har kunnat komma ganska långt i bekämpningen av drogmissbruk. Men jag tror precis som herr Svensson att om vi vill ha ett samhälle som ger betydande rörelsefrihet för individen så får vi nog tyvärr också räkna med att det finns missbruk, även om vi självfallet gör allt vad vi kan för att bekämpa det.
Fru talman! Jag tror inte att herr Åkerlind lyssnade riktigt på vad jag sade om tvångsåtgärder. Det finns naturligtvis en gräns som man inte skall överskrida i det här avseendet, därför att människor av humanitära skäl måste tas om hand enligt vissa bestämda lagar. Men jag menar att den gränsen skall ligga så långt bort som möjligt. Erfarenheten säger att det är ” svårt att klara vården om vi tar till tvång. Jag har sagt detta flera gånger, och det är möjligt att jag genom åren har uttryckt mig med olika nyanser, men min inställning är på den punkten densamma. Herr Romanus talar nästan som om han vore en god socialdemokrat. Vi står ju för den demokratiska socialismen. I denna ligger ett ganska starkt mått av inflytande också över det samhälle och de strukturer vi har att röra oss med. Vi upplever nu — inte just på det här området men det har starkt samband — att det är många människor som är utslagna ur produktionsprocessen. Det framstår för mig som ett av våra allra största sociala problem; dessa människor blir alltså över inom företagsamheten. Detta är ett problem som vi har att kämpa med, och det är enligt min uppfattning en del av det konkurrenssamhälle, som vi på denna punkt mer eller mindre accepterat men som vi inte accepterar i längden.
Fru talman! Herr Svensson i Kungälv nyanserar sin replik när det gäller tvångsvården. Jag är tacksam för detta. Till både herrar Romanus och Svensson i Kungälv vill jag säga att orden Ett vänligare samhälle stod på dåvarande högerpartiets valaffischer 1962. Det är alltså inte något nytt.
Fru talman! Att först skriva orden Ett vänligare samhälle på en valaffisch och sedan gå ut och tala om att man skall skapa ett samhälle för de fria och starka människorna går inte ihop. Då har man lämnat valaffischen långt bakom sig. Vi måste ha ett samhälle även för de svaga människorna, och därför tror jag inte att den konservativa ideologin har mycket att göra med ett vänligare samhälle. Jag skulle vilja returnera herr Svenssons i Kungälv älskvärdhet — jag antar att det var en sådan då han kallade mig för en god socialdemokrat. Om jag fattade herr Svensson rätt, säger han att vi skall ha ungefär den nuvarande blandekonomin men ta bättre vara på och förhindra att människor inte blir utslagna ur produktionsprocessen. Han vill tydligen inte ha ett samhälle av den typ man har i de socialistiska länderna. Det verkar då snarare som om herr Svensson försöker bli en god socialliberal, vilket jag önskar honom lycka till med.
Fru talman! Herr Romanus och hans parti står hela tiden närmare det parti som herr Åkerlind representerar än socialdemokratin.

Fru talman! Jag tänker göra några kommentarer till reservationerna 21, 22 och 23. När det gäller reservationen 21 kan sägas att bakom denna ligger ett par motioner, i vilka föreslås att statsbidrag skall utgå till personell elevassistans. Herr Åkerlind har mycket riktigt erinrat om att det var Skolöverstyrelsen som i sin anslagsframställning för budgetåret 1971/72 föreslog att statsbidrag skulle utgå för personell elevassistans. Det är riktigt som tidigare sagts här att departementschefen i 1971 års statsverksproposition anförde att då sådan assistans åt elever inom särskolan får anses utgöra en del av det vårdansvar som åvilar huvudmännen kunde han för sin del inte biträda förslaget. Utskottet fann vid det tillfället inte anledning till något annat ställningstagande i den här frågan. Den var också uppe i motion 1973 men utskottet avstyrkte även då motionen. Skolöverstyrelsen har inte sedan 1971 återkommit med förslag om statsbidrag, och det kan väl då tänkas att den delar departementschefens uppfattning. Jag har fäst mig vid vad man skriver i reservationen från centerpartiet och herr Åkerlind. Man säger att eftersom det inte utgår statsbidrag till personell elevassistans är det endast i mycket begränsad utsträckning som huvudmännen ansett sig ha möjlighet att anställa elevassistenter. Som en följd av detta förekommer det att vårdpersonal får följa barn till skolan och får tjänstgöra som elevassistenter, något som försämrar institutionernas möjligheter att klara sina uppgifter. Jag beklagar verkligen om det finns landsting som bara för att de inte får statsbidrag avstår från att göra något. Det är verkligen beklagligt om vården av den anledningen blir eftersatt. Eftersom det står i reservationen förekommer det väl i något eller några landsting. I anledning av reservationen 21 yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Fru Frenkel har talat för motionerna 470 och 1061 angående vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. Jag vill erinra om att sedan läsåret 1970/71 bedrivs med medel från anslaget under K 5 Bidrag till driften av särskolor m.m. försöksverksamhet med undervisning av gravt utvecklingsstörda vuxna. I försöksverksamheten deltog läsåret 1972/73 13 av de 26 huvudmän som svarar för omsorgen om utvecklingsstörda, och verksamheten omfattade omkring 500 elever. Den pågående försöksverksamheten avser särskilt att öka utbudet av undervisning till de vuxna utvecklingsstörda genom nya former samtidigt som befintliga former utnyttjas och utvecklas. Den hittills bedrivna försöksverksamheten har syftat till att ge erfarenhetsunderlag för väl avvägda program och en lämplig organisation för undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda. I reservationen 22 av herr Romanus föreslås att försöksverksamheten skall byggas ut så att den kommer att omfatta samtliga huvudmän. Det är en uppfattning som emellertid inte delas av skolöverstyrelsen, som i stället anser det värdefullt att försöksverksamheten fortsätter ännu ett år, huvudsakligen inom de landsting som redan är med i försöksverksamheten. Därefter bör det vara möjligt att ta ställning till vuxenundervisningen som reguljär skolform. Vad är det då som skiljer utskottet och reservanterna? Ja, utskottet menar liksom skolöverstyrelsen att man bör få ytterligare erfarenhet innan man tar ställning till vuxenutbildningen för de utvecklingsstörda som en reguljär skolform. Egentligen är herr Romanus av samma uppfattning som utskottet bara med den skillnaden att herr Romanus har valt att uttrycka detta i en reservation och med ett annat ordval, nämligen att ”förslag skall framläggas så snart ske kan”. Förmodligen avses därmed när försöksverksamheten är avslutad. Det är alltså egentligen ingen skillnad mellan utskottet och reservanten. Det finns en annan motion som fru Frenkel också talade för med förslag att utvidga huvudmännens skyldighet enligt omsorgslagen till att avse också utbildning av vuxna utvecklingsstörda.

Personligen har jag litet svårt att förstå varför man, om man vill hjälpa de dövblinda, begär pengar från just detta anslag av alla. Enligt utskottets mening bör anslaget under K 7 inte utvidgas till att avse annat än De blindas förenings depåverksamhet och utbildning av ledarhundar för blinda. Det är naturligtvis inte min uppgift att ge råd och anvisningar om hur oppositionen skall skriva motioner eller under vilka punkter i budgeten man skall begära pengar, men om fru Frenkel och hennes medmotionärer i stället hade hänvisat till anslaget K 6 Bidrag till handikapporganisationer hade jag förstått det bättre. Från detta anslag utgår nämligen bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet. Låt mig bara upplysningsvis erinra om att fr.o.m. budgetåret 1972/73 finns ett gemensamt anslag för statens bidrag över socialhuvudtiteln till handikapporganisationernas allmänna verksamhet. Utskottet har genom sin skrivning klart sagt ifrån att Kungl. Maj:t beslutar utan närmare anvisning från riksdagen om fördelning mellan organisationerna av anslagsbeloppet efter förslag av statens handikappråd. Genom den nuvarande ordningen för fördelningen av anslaget till handikapporganisationerna kan man ta till vara den expertis som finns samlad i statens handikappråd. Rådet har samarbete och kontakt med organisationerna och har möjlighet att bedöma och prioritera organisationernas anspråk. Det är i rådet som bedömningen bör ske. Det är klart att med den uppfattning som utskottet har i dessa frågor hade fru Frenkels motion blivit avstyrkt, även om fru Frenkel hade hänvisat till K 6 Bidrag till handikapporganisationerna. Men låt mig bara erinra om att under innevarande budgetår har De blindas förening fått 780 000 kronor och Föreningen Sveriges dövblinda 15 000 kronor från anslaget Bidrag till handikapporganisationerna. Fru Frenkel talade om att de 75 000 kronor som hon begärt i sin motion skulle användas bl.a. till att täcka De blindas förenings centrala kostnader. Det är bl.a. dessa kostnader som lämpligen bör tas upp i anslagsframställningen inför det förslag till fördelning av anslaget som statens handikappråd skall göra till Kungl. Maj:t. Jag skulle också vilja göra några kommentarer till vad herr Andreasson i Östra Ljungby har sagt när det gäller Kronprinsessan Victorias sjukhus. När man läser herr Andreassons särskilda yttrande, och även när man lyssnade på honom här, kan man mycket väl förstå att han efter ett par års ansträngningar sätter sin tillit till Kungl. Maj:t och riksdagen att någonting skall hända och ske. Jag tror att det är en riktig bedömning som han gör och både han och jag kan nog vara övertygade om att Kungl. Maj:t verkligen kommer att följa denna fråga.

Utskottet har emellertid skrivit att om avveckling beslutas, skall avvecklingen ske i takt med att ersättningsanordningar med motsvarande resurser kan komma till stånd på annat håll. Vi understryker att detta skall gälla både kvantitativt och kvalitativt. Det kan kanske finnas anledning att erinra om att Kronprinsessan Victorias sjukhus är, som herr Andreasson i Östra Ljungby sade, en riksanstalt som ägs av en från landstinget fristående förening.

Den 13 oktober 1972 beslöt landstinget om en förutsättningslös utredning rörande sjukhusets framtid, och den 12 juni 1973 lämnade kommittén förslag till förvaltningsutskottet. För detta har herr Andreasson redogjort. Den 17 december 1973 skrev Kristianstad läns landsting till Landstingsförbundet och den 24 januari 1974 beslöt Landstingsförbundets styrelse tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda den fortsatta verksamheten vid KVS. Enligt uppgifter har det den 1 april i år förts överläggningar med landstinget, som är positivt till att under en övergångstid i erforderlig omfattning tillhandahålla vårdplatser för rörelsehindrade utvecklingsstörda på KVS. Som herr Andreasson berättade har landstingets arbetsgrupp sammanträtt i Kristianstad den 2 april, och man kan väl utgå ifrån att denna fråga om KVS fortsatta verksamhet kommer att bli föremål för landstingets behandling någon gång i maj månad. Jag tycker att denna fråga har fått en snabb behandling, och jag hoppas att den får en lösning som inte bara de som sitter i styrelsen utan naturligtvis också de patienter som sjukhuset framför allt är avsett för kan vara nöjda med. Så till sist bara några kommentarer till fru Frenkel när det gäller frågan om bidrag till inköp av bil för handikappad. Jag vill erinra om att handikapputredningens förslag har lämnats till kommunalekonomiska utredningen. Jag är för min del övertygad om att denna utredning kommer att framlägga förslag, såsom vi har sagt i utskottet, i så god tid att det kommer att kunna behandlas redan i höst.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

Fru talman! Fru Skantz hade vänligheten att något kommentera mitt anförande och det särkilda yttrande som jag har avgivit i anledning av utredningen om KVS:s framtid. Jag vill upprepa vad jag säger i slutet av mitt särskilda yttrande, nämligen att jag utgår ifrån att Kungl. Maj:t följer frågan och tar de initiativ som kan behövas. Det är nämligen anledningen till att jag har avstått från reservation och gått in för ett särskilt yttrande. Jag poängterade i mitt anförande att jag är överens med utskottets majoritet om att det framför allt är en landstingssak att ordna och planera för de psykiskt utvecklingsstörda. Som också fru Skantz nämnde är emellertid KVS ett gentemot landstinget fristående sjukhus. Det enda landstinget har att göra med sjukhuset är att man granskar dess budget och har ett ekonomiskt sistahandsansvar. Föreningens stadgar är också sådana att om det skall ske en ändring av sjukhusets inriktning eller om landstinget eventuellt skall överta detsamma, erfordras först Kungl. Maj:ts tillstånd. Jag vill vidare erinra om att Kungl. Maj:t utser ordförande i direktionen för sjukhuset och socialstyrelsen utser revisor, så det finns dock viss anknytning till den statliga sidan beträffande detta särskilda sjukhus. Utskottet har, som fru Skantz nämnde, varit positivt i sin skrivning, och det skall inte föraktas. Fru Skantz erinrar vidare om de överläggningar som har förekommit och de möjligheter till lösning som nu har framskymtat. Jag har emellertid under denna långa tid varit med om så många missräkningar att jag inte tar fasta på eventuella lösningar förrän man har dem färdiga. Den lösning som kanske framskymtar nu erfordrar underhandlingar med staten beträffande vissa saker. Men jag ser i dag ljusare på sjukhusets framtid än när jag skrev det särskilda yttrandet.
Fru talman! Fru Skantz tog i slutet av sitt anförande upp frågan om statsbidrag till bil för handikappade. Det är mycket glädjande att höra att den frågan enligt hennes mening troligen blir löst så som vi i folkpartiet önskar. När det gäller de utvecklingsstörda — visst är det skillnad mellan vad som står i reservationen och vad utskottsmajoriteten anför. Utskottet talar, precis som jag också sade, om den här försöksverksamheten, vari 13 får delta av de 26 huvudmän som svarar för omsorgslagen. Man skall fortfarande vänta på resultatet av denna försöksverksamhet. Under tiden får de utvecklingsstörda i de övriga landstingen inte den utbildning som de enligt min mening borde kunna få. Vad vi uttrycker i herr Romanus” reservation är att det kan vara nog med försöksverksamhet. Man måste kunna göra en utvärdering och inte skjuta detta på framtiden. När det gäller medelsanvisningen till de dövblinda kan det hända att jag skulle ha gått till ett annat anslag. Men om man ser på storleken av det som utgår är det endast 15 000 kronor som över huvud taget går till de dövblinda. Av de pengar som De blindas förening får, används en hel del till de dövblinda. De blindas förening har ju själv beräknat att ungefär 75 000 kronor skall användas för de dövblinda under 1974. Då är det väl rimligt att staten tar på sig ansvaret och tillskjuter de pengarna. Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationerna 22 och 23.
Fru talman! När det gäller försöksverksamheten med undervisning för psykiskt utvecklingsstörda vill jag citera vad SÖ skriver i sin anslagsframställning för budgetåret 1974/75: ”SÖ finner för sin del de hittills vunna resultaten värdefulla och uppmuntrande. Försöksverksamheten bör därför fortsätta ännu ett år och utökas huvudsakligen inom de landsting som är med i försöksverksamheten för att därigenom erhålla en uppfattning om vad en mer fullständig vuxenundervisning kräver i form av lokaler och administrativ och pedagogisk ledning. Det bör därefter vara möjligt att taga ställning till vuxenundervisningen som reguljär skolform.” SÖ:s skrivning i anslagsframställningen ligger till grund för utskottets ställningstagande. Vi har bedömt det liksom SÖ att det är bättre att man fullföljer verksamheten i de landsting som redan är med i försöksverksamheten. Det sägs ju ändå att man anser att det räcker med försöksverksamhet ännu ett år. I fråga om anslaget till Föreningen Sveriges dövblinda skulle jag kanske ha sagt redan inledningsvis att anslaget till handikapporganisationerna ökas i år med 1 miljon till 3,5 miljoner kronor. Det har de senaste åren varit en kraftig ökning av anslaget till handikapporganisationerna. Anslaget var 1972 75 bli 3,5 miljoner kronor. Det är ett anslag som går över socialhuvudtiteln, men det finns ju också anslag över andra huvudtitlar. Statens handikappråd har tagit hänsyn till de speciella problem som Föreningen Sveriges dövblinda har. För 1972 74 fick man 15 000 kronor. Det var alltså en kraftig ökning. Men det är klart att man gärna vill ha ett ökat anslag. Jag menar att det finns anledning för både De blindas förening och Föreningen Sveriges dövblinda att redovisa behovet och argumentera för en ytterligare höjning. Det bör de göra i den framställning som de lämnar till Kungl. Maj:t. Statens handikappråd lämnar sedan förslag om fördelning av anslagen.
Fru talman! Jag beklagar att SÖ har skrivit så som fru Skantz nu läst upp. Det är ju i alla fall, fru Skantz, de svaga i samhället som får stå tillbaka, och de svårt utvecklingsstörda hör till de svagaste bland de svaga. Därför är det beklagligt att inte skolöverstyrelsen skyndar på utvärderingen så att vuxenutbildningen för de utvecklingsstörda kan genomföras i hela landet.

Fru talman! I motionen 1322 har jag tillsammans med herr Andreasson i Östra Ljungby hemställt att Kungl. Maj:t tar initiativ som syftar till att samhället även i fortsättningen skall kunna utnyttja den vårdkapacitet som finns på Kronprinsessan Victorias sjukhus i Vejbystrand. Detta sjukhus är, som tidigare sagts, ett rikssjukhus för vård av psykiskt utvecklingsstörda, i första hand barn och ungdomar under 23 år, vilka är rörelsehindrade och i behov av sådan ortopedisk och/eller sjukgymnastisk behandling som kan förväntas leda till förbättring. Så heter det i ingressen till motionen. Fram till den 1 januari 1967 svarade staten för driftkostnaderna, men efter denna tidpunkt har respektive landsting svarat för kostnaderna för sina patienter på sjukhuset, och Kristianstads läns landsting har i stället för staten inträtt såsom ekonomisk garant för sjukhuset enligt träffat avtal med den förening som driver sjukhuset. Detta avtal har emellertid nu uppsagts att gälla fr.o.m. den 1 juli innevarande år. Under de senaste åren har ett vikande patientunderlag kunnat konstateras, och dagkostnaden har därför stigit i höjden, vilket bidragit till att beläggningen har minskat. Ursprungligen hade sjukhuset 124 vårdplatser, men detta antal har i flera omgångar minskats till 112 och 105, och i dagens läge har sjukhuset 76 godkända vårdplatser, varav 30 har uthyrts till Ängelholms lasarett för annan vårdform. Sjukhusets framtid har därigenom äventyrats. Sjukvårdshuvudmännens avsikt är att så småningom regionvis själva övertaga och svara för vården av det utvecklingsstörda klientelet. Men ännu har man inte sådana resurser i alla sjukvårdsregioner att man kan ge de utvecklingsstörda handikappade en vård motsvarande den som nu ges på KVS. KVS är ett helt unikt sjukhus, utan motsvarighet i vårt land, och enligt expertis på området finns det ingen motsvarighet i Europa heller. Det vittnar alla de utländska besök om som förekommer på KVS — besök från flera europeiska länder samt från USA, Canada och Australien. Dessa specialgrupper har ofta efter sina besök brevledes tackat för de rön och erfarenheter som de fått på KVS, och det har sagts att man ämnar omsätta dessa erfarenheter i praktiken i sina hemländer. Det senaste beviset på detta är ett brev från Canada. Det vore mot denna bakgrund enligt min uppfattning mycket beklagligt om den här vårdformen skulle behöva läggas ned och ersättas med något annat. I en utredning som presenterats av regionvårdskommittén sägs det att uppbyggnaden av vårdresurser på den regionala nivån sker i ganska långsam takt, och det kan man kanske instämma i. Vidare säger denna kommitté att den ortopediska och bandagetekniska behandlingen bör kunna samordnas med respektive landstings ortopediska klinik och att KVS skall avvecklas för vård av rörelsehindrade utvecklingsstörda. Denna åsikt har starkt kritiserats från KVS:s sida men också från annat håll, då man är helt övertygad om att den kvalitativa servicen för de gravt rörelsehindrade utvecklingsstörda kommer att ta ett steg bakåt. För att vård av rörelsehindrade utvecklingsstörda vid KVS skall kunna fortsätta fordras det förutom ett statligt stöd i någon form att både socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och Landstingsförbundet på ett helt annat sätt än hittills förordar vården och undervisningen vid KVS. Det regionala tänkandet får inte vara det allena saliggörande, utan vårdkvalite ten och tillvaratagandet av en i alla avseenden unik och mycket effektiv resurs — som KVS onekligen är — måste enligt min uppfattning vara det primära. Rent nationalekonomiskt bör det också vara fördelaktigare att bibehålla en kvalitativt högtstående resurs än att i varje landstingsområde bygga upp vårdmöjligheter för den förhållandevis lilla grupp inom varje område som det ändå rör sig om. Den organisation som har byggts upp vid KVS fyller de anspråk som kan ställas på ett ortopediskt sjukhus. Patienter som tas in vid sjukhuset bedöms av läkare som är specialutbildade ortopeder.

Patienterna blir därigenom lättare att sköta på de institutioner där de senare kommer att vårdas. Sjukhuset har också en egen hjälpmedelscentral med en mångfald olika rullstolstyper som utformas efter varje patients individuella behov. Likaså finns till sjukhuset knutna en hel rad specialister på olika områden. Det finns sålunda tillgång till narkosläkare och konsulter i barnpsykiatri, pediatrik, öron-, näsoch halssjukdomar, talrubbningar och ögonsjukdomar samt psykologer och tandläkare. Jag ifrågasätter inte att operationer kan företas på respektive regions ortopedklinik, men man frågar sig om även de djupast mentalt retarderade och svårast fysikt deformerade patienterna kan få samma hjälp på den ortopediska kliniken vid ett regionsjukhus eller vid sjukhusets hjälpmedelscentral när det gäller att erhålla adekvata tekniska hjälpmedel. Vidare ifrågasätter jag om den postoperativa vården kan bedrivas lika bra på en hemmainstitution som vid KVS. Jag tänker närmast på de fall där behandling sker med upprepade gipsredressioner. Sådana patienter måste passas särskilt väl och kräver tillsyn av rutinerad personal. KVS har även den möjligheten att när det gäller en ortopedisk bedömning ha en patient inne under viss tid för utredning av lämpliga åtgärder. På en ortopedklinik i hemorten bedöms ofta patienten under en kortare tid på en poliklinisk mottagning, och väntetiden för ett polikliniskt besök kan många gånger vara lång. Vidare är regionsjukhusens hjälpmedelscentraler inte alltid utrustade med den expertis och den mångfald av tekniska hjälpmedel som KVS har att erbjuda. Vid sjukhuset bedrivs även en poliklinisk verksamhet för utvecklingsstörda rörelsehindrade patienter från närliggande landstings institutioner. De flesta av de patienter som antingen vårdas intagna eller vårdas polikliniskt är i behov av upprepade kontroller. Barn och ungdomar växer, och både bandage och tekniska hjälpmedel måste därför bytas ut eller modifieras med jämna mellanrum. Vid KVS finns också en gymnastikavdelning med tre fyra fast anställda sjukgymnaster, och det finns en terapiavdelning kombinerad med lokaler för ADL-träning av på sjukhuset intagna patienter. Till sjukhuset hör en särskola med 13 lärare och en rektor i spetsen för att ge den nödvändiga undervisningen. Skolan är välutrustad med tekniska hjälpmedel. Men en nedläggning av denna vårdform på KVS kommer också att få andra negativa konsekvenser. I närheten av KVS är De handikappades riksförbunds stora och fina anläggning Sommarsol belägen. Läkarna vid KVS är knutna som konsulter till Sommarsol, och dess patienter utnyttjar möjligheten att genom KVS:s försorg få ortopedisk genomgång och undersökning, röntgen och tekniska hjälpmedel. Bandageverkstaden vid KVS servar också patienterna vid Sommarsol. Skulle KVS nödgas att nedlägga den vård som nu bedrivs, innebär det också ett svårt bakslag för Sommarsol och dess patienter och för De handikappades riksförbund. Jag undrar om utskottets ledamöter vid beslutets fattande verkligen haft klart för sig vad KVS är, vilken vård och undervisning som där ges och vilken tillgång KVS är för dessa svårt handikappade, utvecklingsstörda klientel och för de handikappades Sommarsol. Fru talman! Utskottet har nästan enhälligt avstyrkt motionen. Jag finner det därför meningslöst att ställa något yrkande. Jag har ändå velat berika debatten med dessa upplysningar om sjukhuset — jag tror att denna information ändå kan vara till nytta, om de förhandlingar som nu förs på landstingsnivå skulle få till resultat att en avdelning för de utvecklingsstörda kan finnas kvar.
Fru talman! Jag kan börja som så många andra talare med: Jag hade inte tänkt begära ordet, men ... När herr Gustavsson i Ängelholm gör antydningar om att utskottet inte skulle känna till verksamheten i KVS och inte veta vad vi har beslutat måste jag begära ordet. Jag vill då säga att utskottets skrivning är mycket positiv, och jag citerade i mitt anförande också litet av den. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa ur betänkandet, men utskottet säger där att om det blir tal om en avveckling så måste den ske i sådan takt att man kan ordna det för de patienter som finns eller behöver komma till KVS. Jag poängterade särskilt att utskottet med denna skrivning avsåg både de kvantitativa och de kvalitativa aspekterna. Men det är landstingen som har att handlägga denna fråga, och det är av den anledningen utskottet menar att riksdagen inte skall ta något initiativ.

Fru talman! Till det vill jag säga att det är tacknämligt att utskottet har en så positiv syn på förhållandena vid KVS; det är jag tacksam för. Men sjukhuset tål inte en ytterligare åderlåtning av patienttillströmningen på den här avdelningen. Om det inte ges stöd från de håll jag tidigare nämnt är jag rädd för att det ändå kan bli svårigheter att få det platsantal, som är erforderligt för att i fortsättningen upprätthålla denna vårdform. Jag hoppas liksom fru Skantz på ett gynnsamt resultat av de förhandlingar som nu förs med landstinget i Kristianstads län och med den kommitté som Landstingsförbundet har tillsatt.

Fru talman! Kommunikationerna spelar en avgörande roll då det gäller att bryta den handikappades isolering och skapa sociala och kulturella kontakter. Mot bakgrund härav har jag till årets riksdag väckt två motioner som just berör kommunikationsmöjligheterna för personer med handikapp. I den första motionen föreslås att villkoret om innehav av körkort för erhållande av bidrag till bil genom socialstyrelsens s.k. mopedbidrag slopas. I den andra motionen föreslås att kommunalekonomiska kommittén får i uppdrag att bland de frågor som skall förtursbehandlas av kommittén även pröva frågan om statskommunala bidrag till bilar åt handikappade. Dessa båda motioner har jag väckt därför att det ute i landet har rått en viss tveksamhet om huruvida det verkligen ingår i kommitténs uppdrag att utreda om bilen utgör ett komplement till den kommunala färdtjänsten. Nu anför utskottet, och det har också fru Skantz betygat från talarstolen, att kommunalekonomiska utredningens förslag — och sedermera propositionen i frågan — skall bygga på handikapputredningens betänkande Socialtjänst för handikappade, som avlämnades 1971. Då uppfattar jag utskottet på det sättet att man avser handikapputredningens förslag i samtliga delar som rör kommunikationerna, alltså även bilen som ett tekniskt hjälpmedel. Jag förutsätter att detta är riktigt. Då kan jag vara nöjd med skrivningen och hoppas att utredningsarbetet leder till en reform som tar hänsyn till att handikappade skall ha samma färdmöjligheter som andra medborgare. De skall ha möjlighet att resa fritt i samhället, kunna efterfråga arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och allt annat som står öppet för övriga människor. Låt mig också säga några ord om det allmänna bidraget till handikapporganisationerna, dvs. det som behandlas under punkten K 6. Jag hälsar med största tillfredsställelse att anslaget i år har fått en rejäl uppräkning. Det var nödvändigt för att handikapporganisationerna skulle kunna fortsätta sitt mycket värdefulla arbete. Beträffande fördelningen av pengarna tolkar jag utskottets talesman på det sättet att statens handikappråd skulle få utarbeta sitt förslag utan några som helst direktiv eller anvisningar till förmån för någon organisation eller sammanslutning. Jag tror liksom utskottet att statens handikappråd, med den expertis som finns där och med den förankring i organisationsledet som rådet har, är mycket väl skickat att göra en riktig fördelning av anslaget. Jag tycker att det är värdefullt med detta klara ställningstagande från utskottets sida. Jag kan därför helt ansluta mig till utskottets hemställan på de punkter som vi nu behandlar.

Fru talman! Ingenting är nytt under solen, heter det, och ingen motion verkar vara ny i riksdagen heller. Det ställer sig naturligtvis särskilt besvärligt för oss som kommer nya i riksdagen och tycker att vi har vissa idéer, som vi skulle vilja se förverkligade. Följaktligen läste jag, innan motionen 408 skrevs, en hel del om vad som försiggick här i kammaren under den gångna valperioden i vad det gäller krav om stöd och hjälp till anskaffande av glasögon. Det är mycket tillfredsställande att utskottet i första hand satsar på barn och ungdomar i en prioritering. Så småningom måste alla synhandikappade människor få rätt till stöd. Det är för mig som skolman, med arbete företrädesvis med elever i specialundervisning, dubbelt glädjande om barn och ungdom snarast kunde få samhällets hjälp för synundersökning och glasögon. Det har nämligen visat sig att bland orsakerna till läsoch skrivsvårigheter hos skolbarn finns synoch brytningsfel. Ytterst få kommuner har uppmärksammat detta, och om de gjort det har de antingen inte haft tillgång till pengar för undersökningar eller också har det saknats optiker med utbildning och den dyra apparatur som behövs för dessa speciella undersökningar. Om en statlig insats snabbt gjordes på detta område skulle det omedelbart skapas bättre möjligheter att nedbringa antalet elever med läsoch skrivsvårigheter. När man jämför tidigare motioner på det här området med motionen 408, finner man att problemet med de dyra glasögonen angripits på annat sätt. Låt mig fresta kammarens tålamod också med några synpunkter på det. Principiellt vill jag betona att glasögonen som handelsvara i dag är kalkylerade med hänsyn till de kostnader som finns inblandade i hela hanteringen. Hanteringen av glasögon kan anses bestå av tre delar: Priskontrollnämnden har undersökt glasögonmarknaden men av någon anledning koncentrerat sig endast på delarna 2 och 3, medan del 1, gällande undersökning och ordination, bara har berörts flyktigt i utredningen. I och med legitimationen av optiker och genom att denna yrkeskategori tar som sin främsta uppgift att undersöka och ordinera glasögon finns det ganska stora kostnader inblandade i hanteringen, vilka hänför sig just till denna del av det totala arbetet. Det är dock en mindre del av undersökningskostnaden som tas ut synligt av optikern. Resten ”subventioneras” av kostnaderna för anpassning och tillverkning respektive hanteringen av glasögonen som handelsvara. Proportionen kan sägas vara att den totala kostnaden för undersökning och ordination, inklusive den investering som instrument och lokal utgör i detta sammanhang, är lägst 50 kronor per undersökning. Av detta tas ut ca 15 kronor, på sin höjd 20 kronor, synligt. Resten ligger på kalkylen för varan. Vissa optiker tar inte alls ut något av arvodet synligt — vilket också framgår av SPK:s undersökning. Om man tar upp det genomsnittliga glasögonpriset — allt inkluderat, även momsen — till 200 kronor, är undersökningsoch ordinationskostnaden ca 50 kronor. Det är faktiskt en fjärdedel av det totala priset. Bortsett från kalkyler och prisresonemang är det dessutom ett rättvisekrav att den synhjälpsbehövande allmänheten skall återfå undersökningsoch ordinationskostnaderna av sjukkassan, även om det är en legitimerad optiker som utför arbetet, och det skulle dessutom innebära att glasögonpriset sjunker med ca en fjärdedel. Som det nu är vägrar ögonpoliklinikerna och ögonläkare i allmän tjänst att befatta sig med undersökning och ordination när det gäller glasögon och hänvisar till legitimerade optiker. Allmänheten blir på detta sätt lurad, eftersom patienterna skulle få tillbaka undersökningskostnaderna, om läkaren skulle ta emot dem, medan de själva delvis får betala dessa, inkluderade i glasögonpriset, när de tvingas gå till den legitimerade optikern. Jag vill särskilt poängtera att socialstyrelsen i sin utredning om ögonsjukvården — nr 13 — redan år 1970 hade klart rekommenderat att undersökningsoch ordinationsavgift för glasögon skall ersättas enligt samma normer som gäller för andra typer av hälsovårdsåtgärder. Avslutningsvis vill jag bara ge uttryck för åsikten, att en allmän glasögonförsäkring kan vara mycket svår att genomföra, administrativt och praktiskt. Det är anledningen till att det i olika sammanhang tidigare inte har gått att komma fram till några användbara förslag. Vår motion nr 408 pekar på en ny väg att etappvis nå en allmän glasögonförsäkring. Man kan i en första etapp förbilliga glasögoninköpet för allmänheten genom att uppdela de kostnader som finns i sammanhanget och ersätta den totala kostnaden för undersökning och ordination via allmän sjukförsäkring. Fru talman! Jag hade väl knappast tänkt mig att nå mitt mål på en gång och har följaktligen inget yrkande, men jag vill mot bakgrund av det sagda och utskottsbetänkandet uttrycka förhoppningen att den slutliga lösningen ändå inte skall vara alltför långt borta.

Fru talman! För en liten stund sedan utspann sig här en improviserad ideologisk debatt på temat ”ett vänligare samhälle” mellan herr Svensson i Kungälv, herr Romanus och i någon mån herr Åkerlind. Innan man tar upp en sådan diskussion vore det inte ur vägen att försöka erinra sig elementa av en skolkurs i politisk idéhistoria. Gör man det, tror jag att man kan slippa sådana klavertramp som herr Romanus råkade ut för när han som karakteristiskt för konservativ ideologi och politik angav en strävan att bygga ett samhälle endast för de starka och friska. Herr Romanus! I kortaste sammandrag förhåller det sig med den politiska idéhistorien i detta avsnitt på följande sätt: I begynnelsen var en liberalism. Med begynnelsen menar jag då början av en modern politisk historia — låt oss säga senare delen av 1700-talet — och med liberalismen en helt annan liberalism än den herr Romanus företräder — den sociala varianten var alls icke påtänkt; jag är angelägen om att understryka det. Litet senare, som nummer två i kronologin, framträder konservatismen som en medveten motståndsrörelse mot den ursprungliga liberalismens dogm om den fria tävlan i vilken endast de starka och friska skulle överleva. Detta är en väsentlig del av konservatismens historiska ursprung. Att då göra det till något karakteristiskt för en sådan rörelse att den skulle eftersträva ett samhälle bara för de starka och friska är att ställa historien på huvudet. I dag är vi alla medvetna om att på grund av krafter som vi delvis själva i detta hus är ansvariga för och delvis inte vet hur vi skall råda över håller samhället på att utvecklas mer än vi någonsin hade kunnat drömma om till ett samhälle där man verkligen behöver vara både stark och frisk för att hävda sig och överleva. Jag trodde — och jag tror det fortfarande — att det är en gemensam önskan för alla i det här huset att försöka rida spärr mot den utvecklingen och göra samhället till ett vänligare samhälle som det stod på den där högeraffischen 1962 — inte ett samhälle bara för de starka och friska utan ett samhälle också för alla de andra.
Fru talman! Jag är skyldig herr Carlshamre en ursäkt — eller snarare två ursäkter. För det första borde jag naturligtvis inte ha talat om konservatismen utan om den blandning av konservatism och gammalliberalism som är kännetecknande för i varje fall vissa delar av moderata samlingspartiet. För det andra borde jag ha betonat i mitt uttalande, vilket väl var och en som lyssnade förstod, att jag inte syftade på herr Carlshamre, som representerar moderata samlingspartiet i socialutskottet. Det är inte han som har talat om ett samhälle för friska och starka människor, utan det är en ännu mer prominent företrädare för moderata samlingspartiet.
Fru talman! Jag tackar för de sista vänliga orden. När det gäller den första halvan av herr Romanus” inlägg skulle jag, vänlig som jag är och utan att hysa några som helst onda känslor på grund av vad som tidigare har sagts, vilja vidarebefordra ett gott råd till herr Romanus: Har man råkat trampa i klaveret, så låt foten sitta kvar! Det låter lika illa när man tar bort den igen.

Fru talman! Kammaren har nu klarat av en huvudtitel och är på väg att ta ytterligare en huvudtitel. Det är vår avsikt att klara av den snabbare och mera rationellt trots att den är minst lika betydelsefull. Låt mig, fru talman, först mycket kortfattat nämna de avsnitt av jordbrukets huvudtitel som skiljer sig från föregående års. Jag finner anledning erinra om att huvudtiteln omfattar ett belopp som är inte mindre än 573 miljoner kronor högre än tidigare år. Av den ökningen hänför sig större delen till kostnaderna för det prisstopp som budgetåret 1974/75 införts på vissa jordbruksprodukter till följd av prisutvecklingen på dessa produkter. Jag skulle våga påstå att detta är en ganska intressant förändring i den jordbrukspolitiska inriktningen, eftersom det kan sägas vara ett steg på väg mot en annan prislinje än vi haft tidigare. Personligen finner jag också anledning kalla det för en ny formulering att det står i huvudtiteln att konsumentpriserna på livsmedel subventioneras med totalt mer än 1 000 miljoner kronor av statsmedel.

Det har hänt en del i vår omvärld. Det har också skett en hel del förändringar i den svenska opinionen i vad gäller jordbrukets roll i vårt folkhushåll och det har även inträffat en del i vår parlamentariska situation. Detta har på sju punkter i utskottsmajoritetens förslag medfört förändringar i förhållande till huvudtiteln. Låt mig mycket kort presentera dessa sju punkter. Det gäller för det första frågan om Sveriges lantbruksrepresentation i främmande länder. I det avseendet har utskottet gått en liten aning längre än propositionen, vilket innebär att utskottet har tillstyrkt en del motioner, som föreslår utvidgning av representationen med en lantbruksattaché med placering i Rom i nära anknytning till FAO. Förslaget har bl.a. tillkommit med hänsyn till de möjligheter en lantbruksattaché har att från Rom följa händelserna i den Europeiska gemenskapen. I detta sammanhang skall väl kort nämnas att den lantbruksrepresentation, som vi tidigare haft i Bonn, enligt propositionens förslag som tillstyrkts av utskottet inskränkts till en representant under två månader varje år. Den andra punkten som jag vill beröra gäller vidgade stödmöjligheter för täckdikning. Vi har tidigare diskuterat motionsförslag i denna riktning. Motionerna har i år inte avstyrkts utan har sänts över till den sittande jordbruksutredningen. Den tredje punkten, som inte gäller några stora summor, är rubricerad Befrämjande av husdjursaveln m.m. I förhållande till propositionen har den förändringen skett att hästaveln får 50 000 kronor mer i anslag.

Den fjärde punkten med förändringar i förhållande till huvudtiteln gäller bidraget till byggande av fiskehamnar, där utskottsmajoriteten ökar på med 1 miljon. Beträffande nästa punkt som tillkommit med anledning av ett par motioner, 812 och 1474, gör utskottet ett tillkännagivande, där man framhåller att försöksverksamheten på trädgårdsnäringens område i Norrland i framtiden bör kunna tillgodoses ungefär på det sätt som anges i motionerna. Den sjätte punkten innehåller ett tillkännagivande angående förslag till statligt stöd till hembygdsföreningar i de sammanhang där dessa utför miljövårdsinsatser. Utskottet har uttalat att hembygdsföreningarna bl.a. genom sin särskilda förtrogenhet med de lokala förhållandena inom sina respektive verksamhetsområden och genom den allmänna inriktningen av föreningarnas syften även fortsättningsvis torde kunna göra betydelsefulla insatser i miljövårdsarbetet som komplement till de statliga och kommunala organens strävanden i nämnda avseenden. Det kan därför enligt utskottets mening förtjäna att övervägas om de bör beredas möjligheter till stöd i lämplig form för sådana ändamål. En prövning av frågan bör anförtros statens naturvårdsverk, och den prövningen bör vara förutsättningslös. En sjunde punkt gäller motionen 1112. Där har man talat om att ökat stöd borde ges till jordbruk med begränsade utvecklingsmöjligheter, och man har angett vissa summor som innebär förändringar i förhållande till propositionen. Det torde vara välbekant att riksdagen genom beslut förra veckan sände i väg en lång rad av motionsförslag för vidare bearbetning av den sittande jordbruksutredningen, till vilken vi beställde tilläggsdirektiv. Många av dessa motioner var närbesläktade i sina tankegångar med motionen 1112, och utskottet har därför ansett den tillgodosedd genom det beslut som redan har fattats. Ytterligare några förslag som jag personligen anser mycket angelägna har inte kunnat tillstyrkas av utskottsmajoriteten denna gång, vilket jag vill beklaga. De kommer att kommenteras av utskottskolleger, och jag skall bara nämna ett par av dem. Förslagen redovisas i reservationerna 5, 6 och 10. Reservationen 5 innehåller förslag till ett starkt utvidgat forskningsprogram på skogens område. Motionärerna har ansett att det borde vara möjligt att genom en vidgad forskning skapa betydande produktionsökningar i våra skogar, vilket skulle vara av betydelse ur såväl råvarusom sysselsättningssynpunkt. För att åstadkomma detta är det enligt reservanternas mening nödvändigt att intensifiera insatserna för forsknings-, utvecklingsoch informationsarbetet på det skogsvetenskapliga området. Det i motionen redovisade programmet för ökad forskning, som utarbetats vid skogshögskolan, bör kunna ligga till grund för det arbetet. För detta forskningsprogram behövs enligt reservanterna en ökning av anslaget med nära 3 miljoner kronor. Reservationen 6 handlar inte om så mycket pengar utan om den resistensbiologiska forskning som bedrivs vid Svalövs anläggningar i Hammenhög. Det gäller här växthusprodukter, såsom gurka och tomater, och det gäller också bruna bönor. Man har lyckats få i gång ett mycket värdefullt forskningsarbete, och man är på god väg att skapa sorter som är resistenta mot vissa mögelsvampar, vilket skulle innebära att man kunde undvara kemisk bekämpning i växthusen. Reservanterna föreslår en ökning av anslaget på denna punkt med 125 000 kronor. I reservationen 10 föreslås anslagsökningar med 6 respektive 10 miljoner kronor för speciella miljövårdsåtgärder och sjörestaurering. Reservanterna har ansett att detta i ett läge där man har anledning att stimulera konjunkturen är ett mycket värdefullt område att satsa på. Det finns redan ganska avancerade inventeringar och undersökningar liksom färdiga program som gör det möjligt att sätta i gång ett sådant arbete. Det är exempelvis förhållandet i Stockholms län; det finns också särskilda motioner med begäran om 3 miljoner till sjörestaureringar i just detta län. Det skall här förklaras att reservanterna anser att de 3 miljonerna inryms under den punkt där reservanterna yrkar 10 miljoner kronor i ökning. Detta är, fru talman, en mycket kort och ofullständig redogörelse för många och stora och för vårt jordbruk mycket väsentliga riksdagsbeslut. Man brukar inte be om ursäkt för att man tar för litet tid i anspråk, och eftersom det är någon tid kvar av vad jag har beställt finns det alltså, som jag förväntar, en möjlighet att återkomma i debatten för eventuella kompletteringar. Jag ber, fru talman, att med detta få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Fru talman! Jag skulle våga mig på den förutsägelsen att debatten om jordbrukshuvudtiteln i kväll blir mindre dramatisk än vad den brukar vara. Skälet till detta är givetvis att jordbruksutskottet i det betänkande som behandlades förra veckan berörde en del av de frågor som vi under en följd av år har debatterat i riksdagen och som gäller rationaliseringspolitiken. Den situation på den internationella livsmedelsmarknaden som utskottets ordförande hänvisade till har gjort att man även från regeringspartiets sida numera är beredd att se litet mera nyanserat på dessa frågor. Vi noterar som sagt detta med tillfredsställelse och hoppas att den sittande jordbruksutredningen så småningom skall lägga fram konstruktiva förslag i enlighet med de beslut som fattades här i riksdagen för en vecka sedan. Jag skall försöka följa utskottsordförandens manande exempel att vara kortfattad, och jag vill bara något kommentera en del av de reservationer som undertecknats av moderata utskottsrepresentanter. I reservationen 1 har företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet reserverat sig angående lantbruksrepresentanter. Detta är delvis en följd av riksdagens beslut förra året om utökning av lantbruksrepresentationen. Vi fick en befattning för öststaterna, och som utskottets ordförande sagt drog regeringen i det sammanhanget in den tjänst som fanns i Bonn. I reservationen har vi anfört att vi anser den numera utvidgade EG-marknaden vara utomordentligt betydelsefull för vårt jordbruk. När det gäller att välja mellan en tjänst som biträdande lantbruksattaché i Bryssel — för att bevaka hela EG-marknaden — och en liknande tjänst vid FAO i Rom, har vi valt att prioritera tjänsten inom EG. Visserligen är FAO av mycket stor betydelse, men när det gäller att hävda jordbruksnäringens intressen vågar jag säga att det svenska jordbruket har omedelbar nytta av den bevakning och de tjänster som man kan få inom EG-området. Detta skulle alltså innebära att vi får en ordinarie och en biträdande lantbruksattaché inom EG. Och eftersom Italien också ligger inom EG kan man givetvis tänka sig att vederbörande tjänsteman förlägger en viss del av sin tjänstgöring inom FAO. Jag vill ytterligare kommentera reservationen 4 angående bidrag till djursjukvård i vissa fall. Det är en fråga som behandlades i slutet på förra året, när riksdagen fastställde reglerna för det nya veterinärväsendet. Det gäller resekostnader. Förra årets beslut innebar ju att man skar ner antalet veterinärdistrikt, vilket gjort att veterinärtätheten gått ner och att ressträckorna för tjänsteveterinärerna blivit betydligt längre. För att rationaliseringen i detta avseende inte skulle drabba djurägarna orimligt hårt krävde vi redan förra året att man skulle ändra ersättningsgränserna från nu gällande 5 mils enkel resa till 2,5 mils enkel resa. Detta krav framför vi även nu. Likaså föreslår vi återigen att man skall höja den inkomstgräns som gäller för statsbidrag till djursjukvård från nuvarande 5 000 till 10 000 kronor. Inkomstgränsen 5 000 kronor fastställdes för 16 år sedan — redan 1958 — och jag tror att herr jordbruksministern måste hålla med om att ifall vi tittar i aktuell inkomststatistik i dag finner vi att väldigt få människor taxerar för inkomster under 5 000 kronor. Man kan säga att den här inkomstgränsen är av rent fiktiv art, och det innebär faktiskt inte mer än en blygsam anpassning till kostnadsstegringar och penningvärdets fall att företa den av oss förslagna höjningen. Jag föreställer mig också att detta rent ekonomiskt är av väldigt liten betydelse för staten. Givetvis kan man å andra sidan säga att det inte rör så väldigt många djurägare, men jag tycker att det härvidlag inte är en fråga om antalet utan en skälighetsbedömning, och det finns mycket starka skäl för att göra den föreslagna justeringen. Reservationen 7 gäller bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling. Det är alltså ett anslag till den förädling av trädgårdsprodukter som försiggår vid Weibullsholm. Också denna fråga har diskuterats i kammaren tidigare. Det råder inget tvivel om att i och med att Sveriges utsädesförening i Svalöv övertagit växtförädlingsverksamheten vid Hammenhög och man i Hammenhög fått i och för sig berättigade statliga anslag har det skett en viss snedvridning av konkurrensläget. Vi tror att det är stimulerande att man har två fristående anläggningar som bedriver forskningsverksamhet på det här området, och även där har vi gjort en skälighetsbedömning. Jag anser att starka skäl talar för ett bifall till reservationen. Moderata representanter står antecknade på ytterligare reservationer, men eftersom jag har partikamrater anmälda på talarlistan skall jag för tids vinnande inte kommentera dessa reservationer utan överlämna argumenteringen till andra. Det finns en del i och för sig kloka reservationer i övrigt som vi från moderata samlingspartiets sida inte velat biträda av ekonomiska skäl. Det är också en bedömning som vi har gjort; vi har enligt de allmänna riktlinjer vi följer i år försökt vara ganska restriktiva. Vi har inga som helst sakliga invändningar mot exempelvis det som herr ordföranden i utskottet sade om sjörestaurering. Det är något som även jag anser nödvändigt — det är någonting som måste till. Men vi har bedömt saken så att vi i dag inte är i stånd att plocka fram de ansenliga belopp som behövs i de olika fallen. Det är emellertid frågor som måste lösas. Fru talman!

Fru talman! De båda föregående talarna uppehöll sig vid punkten 2 i utskottets betänkande, alltså frågan om lantbruksrepresentationen, och även jag vill säga några ord om den. Regeringen inrättade förra året en tjänst i Moskva, och det låg helt i linje med riksdagens beslut. Men dessutom inrättades en tjänst i Nairobi, närmast i enlighet med det önskemål som framförts i en reservation som riksdagen avslagit. Detta innebar emellertid inte någon utökning av antalet tjänster inom lantbruksrepresentationen utöver riksdagens beslut, eftersom tjänsten i Bonn drogs in. Herr Krönmark har redan varit inne på den saken. Arbetsuppgifterna i Bonn lades på en tjänsteman i lantbruksstyrelsen som nu ägnar högst två månader per år åt de arbetsuppgifter som tidigare sköttes från Bonn.

Det var mot den bakgrunden som herr Jonsson i Alingsås och herr Eriksson i Ulfsbyn väckte en motion om ett återbesättande av tjänsten i Bonn med uppgift att tillsammans med representanten i Bryssel svara för bevakningen inom EG. I motioner från centerpartiet och moderaterna yrkades emellertid att EG-bevakningen skall koncentreras till Bryssel genom att där inrättas en tjänst som biträdande lantbruksrepresentant. Jag anslöt mig till det förslaget, och jag vet att de motionärer som önskade ett återbesättande av tjänsten i Bonn inte hade någonting emot detta, eftersom det i båda fallen gällde bevakningen inom EG-området. Det vore frestande att här citera några rader ur riksdagsprotokollet från en interpellationsdebatt den 27 november i fjol, där jordbruksutskottets förre ordförande fällde ganska kraftiga omdömen om dessa omdispositioner. Jag skall avstå från att göra det. Men jag vill gärna till utskottsmajoritetens talesmän ställa frågan: På vilka grunder har bedömningen skett, när man har kommit fram till att den bevakning inom EG som tidigare krävde två tjänster nu skall skötas med en och en sjättedels tjänst? I utskottets skrivning har jag bara hittat en enda mening om utskottets syn på EG-bevakningen, och den lyder så här: ”De motionsvis framförda förslagen om ytterligare förstärkning av utrikesrepresentationen på förevarande områden kan utskottet dock inte biträda.” Jag tycker, fru talman, att detta inte räcker som motivering för utskottsmajoritetens ställningstagande. Därtill kommer att det egentligen är fel att tala om en förstärkning. Här gäller det ju EG-bevakningen, och vad vi reservanter kräver är en återgång till den resursnivå som fanns före de ändringar som gjordes under 1973. När det gäller den nya tjänst vid FAO i Rom som utskottet föreslår har jag egentligen inte mycket att invända mot vad utskottet skriver på s. 3 i betänkandet rörande värdet av en bevakning i Rom. Det tror jag är helt riktigt. Men det underlag som vi har haft till vårt förfogande vid behandlingen i utskottet har inte gjort mig övertygad om att det är nödvändigt med en ny befattning som lantbruksrepresentant i Rom, Det finns för närvarande 25—30 svenskar som arbetar vid FAO i Rom. Om jag fattat rätt är de anställda och avlönade direkt av FAO, och därför är jag medveten om att man inte utan vidare kan ta deras tid i anspråk för uppgifter som normalt skall ligga på en lantbruksrepresentant. Men jag föreställer mig att den personalen liksom all annan personal från de 75—80 medlemsländerna som arbetar vid FAO ändå håller ganska livliga kontakter med hemlandet. Eftersom FAO:s verksamhet täcker de områden som en lantbruksrepresentant skall bevaka, kanske man ändå i första hand borde undersöka om inte de kontakter och den rapportering som normalt äger rum mellan FAO och Sverige till dels innebär den bevakning utskottet talar om. Vad jag nu sagt har lett till att vi i valet mellan en förstärkning av lantbruksrepresentationen inom EG-området med en representant i Bryssel och en ny tjänst i Rom har valt att prioritera en förstärkning i Bryssel. Vårt ställningstagande i reservationen 2 vid punkten Främjande av rennäringen kommer herr Takman senare i debatten att motivera. Jag vill sedan säga några ord om reservationen 8 som fru Anér ensam står för. Den gäller skoglig forskning. När det gäller behovet av miljövänliga skogsbruksmetoder finns inga större meningsskiljaktigheter inom utskottet. Däremot råder det delade meningar beträffande anslagets storlek. Fru Anér har i reservationen stått fast vid motionskravet på en uppräkning av anslaget till det belopp som begärts av statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Det innebär 575 000 kronor mer än regeringen föreslår. Jag skall här nöja mig med en enda synpunkt. Mot bakgrund av den intensiva debatt som nu pågår angående det moderna skogsbrukets produktionsmetoder tror jag att det är nödvändigt att satsa på en intensiv forskningsverksamhet. Så till sist några ord med anledning av reservationen 9, som gäller miljövårdsinformation. Även där är fru Anér ensam reservant. Grundtanken i den reservationen kan enklast och kortast uttryckas så här: Vi tror att man når längst med miljövårdsinformationen om man så långt det är möjligt anlitar de ideella organisationerna med särskild anknytning till miljövårdsintressena. Som exempel nämns i reservationen kampanjen Håll Sverige rent. Vi är ganska övertygade om att det utmärkta material som där ställs till förfogande snabbast, effektivast och till lägsta kostnad kan föras ut till allmänheten, om man utnyttjar de kontakter som de ideella organisationerna har med människorna ute i bygderna — och för all del också i tätorterna. Vi förordar här en ganska kraftig höjning — 1,5 miljoner kronor. Vi tror att en sådan satsning skulle ge god utdelning. Det är säkerligen i längden betydligt billigare för samhället att försöka lära folk att inte skräpa ned och fördärva naturen än det är att i efterhand plocka skräp eller försöka reparera. Vi talar i dag mycket om förebyggande hälsovård. Jag tror det är på tiden att även börja tala om förebyggande naturvård. Det är väl närmast en sådan naturvård det gäller när vi talar om miljövårdsinformation. Beträffande övriga reservationer, där fru Anérs eller mitt namn förekommer, ber jag att få hänvisa till skrivningen i reservationerna och till de motiveringar som kommer att anföras av andra talare i debatten. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 8, 9 och 11, och vid bifall till reservationen 11 också till reservationen 14.

Fru talman! Herr Enlund har frågat, på vilka grunder utskottsmajoriteten accepterat att representationen i EG-området skärs ned från två tjänster till en och en sjättedel.

Utöver det har utskottsmajoriteten här föreslagit riksdagen att besluta om en utökning med en hel tjänst, placerad i Rom; visserligen är tjänsten förbunden med FAO men detta ger inte bara den möjlighet som man i ett EG-land har att följa utvecklingen i EG utan också möjlighet att följa hela det globala händelseförloppet på lantbruksområdet. Antalet tjänster är alltså inte 1 1 6. Majoriteten har inte funnit någon grundad anledning att avstå från den kraftiga förstärkningen av vår samlade lantbruksrepresentation.
Fru talman! Det råder säkerligen inte delade meningar om skickligheten hos den tjänsteman på lantbruksstyrelsen som skall sköta detta arbete. Herr Larsson i Borrby adderar naturligtvis rätt när han räknar Italien till EG. Meningsskiljaktigheterna oss emellan skulle således snarast bestå i olika uppfattningar om vilket som kan vara rimligast — att göra en förstärkning med en biträdande lantbruksrepresentant i Bryssel och därutöver utnyttja den personal som vi från Sverige redan har i Rom, eller att inrätta ytterligare en tjänst i Rom. Vi tror att modellen med två man i Bryssel är den bästa.

Fru talman! I tre motioner, undertecknade av representanter för fyra partier, hemställs att riksdagen under anslaget Främjande av rennäringen anvisar ett reservationsanslag om 830 000 kronor, dvs. 200 000 kronor mer än det belopp som regeringen föreslagit. Detta belopp skulle utgå till Svenska samernas riksförbund som bidrag till konsulentverksamheten. Sedan 1971 års rennäringslag trädde i kraft har denna konsulentverksamhet bedrivits med hjälp av tillfälliga medel. Lagen innebar bl.a. att samebyarna blev ekonomiska föreningar med allt vad det leder till. Samebyarna har nu styrelser, som organiserar renskötseln inom varje bys betesområde, planerar, bygger och underhåller gemensamma anläggningar och fördelar kostnaderna mellan medlemmarna. Fram till den 1 juli 1971, då den nya lagen trädde i kraft, var det 1928 års renbeteslag som i detalj reglerade förhållandena inom byarna. Lappväsendet var överhetens maktinstrument. Lappfogdarna, som alltid var tjänstemän ur majoritetsbefolkningen, såg till att samebyarna inte tog några väsentliga självständiga initiativ. Ända in på 1960-talet kunde de också lägga sig i de enskilda familjernas beslutanderätt. I ett särskilt yttrande till jordbruksutskottets betänkande nr 38 år 1971 uttryckte jag allvarliga farhågor för att detta skulle ske och att de nyinrättade tjänsterna skulle bli reträttposter för tjänstemännen vid lappväsendet. ”Det finns,” skrev jag i det särskilda yttrandet, ”inga rimliga proportioner mellan antalet centrala och regionala tjänster på den offentliga sidan och den underbemannade och ekonomiskt svaga organisationsapparat som samerna har för att förverkliga den nya rennäringslagens bestämmelser och genomföra den rationalisering av rennäringen som lagen syftar till”. Jag skall inte dröja länge vid vad som sedan hände, men de riksdagskolleger som var med här då och som särskilt intresserade sig för samernas förhållanden — de fanns inom alla partier — minns att oron inte var obefogad. De nya tjänsterna vid lantbruksnämnderna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län utlystes i vanlig ordning. Bland de sökande fanns också 19 samer.

Det är inget angrepp på enskilda tjänstemän eller på denna personalkår över huvud taget, om jag här konstaterar att det inte är samernas företrädare som avlönas med dessa 2 miljoner kronor. Kostnaderna för Svenska samernas riksförbunds allmänna verksamhet bestrids med medel ur samefonden, som ju är samernas egna pengar. För den särskilda rådgivningsverksamheten i samband med den nya lagens tillkomst fick Svenska samernas riksförbund ett statligt engångsanslag. Det räckte ett par år eller mindre. Nu finns inga pengar att avlöna den konsulent ur samernas egen krets som fyllt en viktig funktion tiden närmast efter rennäringslagens ikraftträdande. Som svar på de aktuella motionerna heter det nu, att sådan rådgivning som bedrivs av samernas egna organisationer enligt jordbruksutskottets mening bör ”finansieras av vederbörande organisation själv på samma sätt som sker inom t.ex. jordbruket”. Detta är verkligen ett dåligt exempel, eftersom bidragen till rennäringens rationalisering måste tas från samefonden — alltså samernas egna pengar — under det att motsvarigheten på jordbruksområdet finansieras genom statsanslag. Herrar Israelsson och Enlund understryker detta i reservationen 2. De påpekar också att belastningen på samefonden nu blivit så betydande att ytterligare bidrag för riksförbundets konsulentverksamhet inte kunnat erhållas. Det är gott och väl att rennäringen fr.o.m. förra året — 1973 — fått ett katastrofskadeskydd och att arbetsmarknadsorganen sedan ett tiotal år gjort ganska stora insatser inom renskötselområdet. Men det har sedan många decennier också varit en utveckling i rakt motsatt riktning. Det har gjorts ständiga och ofta mycket allvarliga intrång på samebyarnas marker. Renbetesmarkerna har stympats och sönderstyckats av vattenregleringar, vägbyggen, kalhyggen och hyggesplogningar, exploatering av områden för gruvdrift och turism etc. Situationen är nu sådan, att många samebyars marker är så hårt exploaterade att ytterligare intrång inte längre kan kompenseras med pengar. Samerna är i trängande behov av egna tjänstemän, som kan ägna hela sin tid åt att bistå dem i de många praktiska uppgifter som samebyarnas förvaltning nu kräver. Men de behöver också, såsom statsagronom Gustaf Åhman vid lantbrukshögskolan anmärkte i en skrivelse till lantbruksstyrelsen den 1 mars i år, anslag av allmänna medel till juridisk och teknisk hjälp vid förhandlingar med andra parter inom renskötselområdet. ”Dessa grupper av människor är i allmänhet skickligare än renägarna att, utifrån skriftlig dokumentation, argumentera för sina intressen”, skrev agronom Åhman, som väl känner dessa förhållanden. Företrädarna för dessa intressen har ”i allmänhet mångdubbelt så lång tid att förbereda sig för argumentationen som renägarna har.

Men man får inte glömma att samerna är tvåspråkiga och att samiskan fortfarande är det språk man vanligen talar i familjen. Ända till början av 1960-talet, då den allmänna grundskolan genomfördes, var samebarnen hänvisade till lägre grundutbildning än andra barn.

Detta skolsystem har också bidragit till att samerna tidigare haft sämre utgångsläge än andra att t.ex. bilda bolag för distribution av renprodukter, sameslöjd och fisk. Andra har i stället kunnat etablera sig som storföretagare och kan nu med ekonomiska resurser styra utvecklingen. Det är en utveckling som tillsammans med exploateringen av renbetesmarkerna utgör ett hot mot rennäringen och mot vår existens som etnisk minoritet. Det bästa vore om samebyarna nu kunde bilda kooperativa föreningar för distribution av renprodukter, fisk, sameslöjd, konst, litteratur m.m. Då skulle vinsterna komma till gagn för samerna, för utvecklandet av ett samhälle efter egna värderingar. Men sådana idéer möter motstånd från myndighetshåll.” Herr talman! Det finns nu inom den samiska minoriteten inte så få välutbildade ungdomar som i likhet med Lars Svonni är beredda att kämpa för samernas existens som etnisk minoritet och för deras rättigheter. Men det finns praktiskt taget inga tjänster, som möjliggör för dem att arbeta för sitt folk. Det skulle vara en välmotiverad gest av riksdagsmajoriteten att medverka till att Svenska samernas riksförbund åtminstone får de begärda 200 000 kronorna för konsulentverksamheten. Jag vädjar till kollegerna i kammaren att medverka till att denna gest blir en realitet. Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den allmänna välvilja gentemot samerna som herr Taknun har talat för är representativ för utskottet i dess helhet. Det är bara på någon enstaka punkt som herr Takman är litet vårdslös. Herr Takman säger t.ex. att kostnaderna för rådgivningsverksamheten inom jordbruket betalas av staten. Jag kan hålla med honom om att jordbruket har ett utomordentligt gott stöd för sin rådgivningsoch informationsverksamhet av statliga pengar. Men därutöver förekommer på lantbruksorganisationernas eget initiativ en ganska omfattande rådgivningsoch informationsverksamhet, och i utskottsbetänkandet har nämnts att det kanske kunde ske på liknande sätt när det gäller rådgivning till samerna. Utskottsbetänkandet ger inte uttryck för någon allmänt snål eller småaktig inställning till samernas arbete och villkor, utan det handlar om dessa 200000 kronor som herr Takman nämnde i slutet av sitt anförande. Anslaget tillkom för speciell rådgivningsverksamhet och var redan från början aviserat som en temporär statlig insats. Vi har i utskottet funnit att eftersom det rör sig om geografiskt så utomordentligt vidsträckta områden skulle det vara mer effektivt om lantbruksnämndens verksamhet utnyttjades och om samerna med sina egna organisationers resurser bedriver punktvis informationsverksamhet i de olika områdena. Detta är bakgrunden till att vi inte funnit anledning att tillstyrka motionernas krav på att anslaget skulle höjas med 200 000 kronor. Vi har alltså ingen negativ inställning till samerna och deras problem.
Herr talman! Jag fick inte klart för mig i vilket avseende herr Larsson i Borrby ansåg att jag hade lämnat felaktiga uppgifter. Vad jag sade var — och det vidhåller jag — att de 2 miljoner kronor som anslås till rennäringsadministrationen går till en myndighetsapparat som inte är samernas egen. Samerna fick ett mindre anslag — jag vill minnas att det var 150 000 kronor för rådgivningsverksamheten i samband med rennäringslagens tillkomst år 1971. Det är orimliga proportioner mellan detta lilla temporära anslag och det stora anslag som man kontinuerligt ger till den officiella rennäringsadministrationen, där samerna inte är representerade annat än i ett eller två undantagsfall. Vad det här gäller är inte bara 200 000 kronor. Det är fråga om ett litet bidrag för att genom samernas egen organisation slå vakt om den enda ursprungliga nationella minoritet vi har här i landet.

Herr talman! När vi nu skall diskutera jordbrukshuvudtiteln och jordbruksutskottets betänkande nr 1 här i kammaren är jag glad att kunna konstatera att utskottet har enats i alla större frågor. Men även om vi nått en betydande grad av enighet inom utskottet, vill jag med skärpa framhålla att enigheten inte nått så långt som ett tryckfel i betänkandet kan antyda; min partibeteckning anges där till ! Det är sällan man är överens om alla ting, men det är det som man inte är överens om som uppmärksammas, och just de frågor där åsikterna skiljer sig kommer att kommenteras i dagspressen och på andra håll. Vi kunde t.ex. i förra veckan utan debatt här i kammaren fatta beslut om fördelningen av de ökade livsmedelssubventionerna. Vi hade ett utskottsbetänkande som behandlade mer än 20 motioner rörande jordbrukspolitiken och om vilket det rådde stor enighet. Jag kan väl säga att vi i stort sett är överens när det gäller jordbrukspolitiken. Det är i och för sig ingenting nytt för i år. Vi har under de senaste åren kunnat enas om förbättringar av stödet till jordbruket i norra Sverige, och vi har enats om stödet till icke utvecklingsbara företag med mjölkproduktion — för att nämna ett par saker. Att vi nu kunnat enas om att i stort sett godta jordbruksbilagan till statsverkspropositionen får också tillskrivas den nye jordbruksministern som har gjort en riktig bedömning av satsningarna inom jordbrukssektorn. De avvikelser utskottet gjort i förhållande till propositionen gäller små detaljer som utskottets värderade ordförande nyss nämnde. Det har fogats ett antal reservationer till betänkandet, vilka nu kommer att debatteras. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 1. Utskottets ordförande har kommenterat en del av reservationerna. Jag skall nu säga några ord om vissa andra. Mina partikamrater i utskottet kommer att bemöta övriga reservationer. Jag skall börja med punkten 11 i utskottets betänkande, Främjande av rennäringen. Lantbruksstyrelsen har i sin anslagsframställning för nästa budgetår begärt oförändrat 300000 kronor för upplysningsoch rådgivningsverksamhet inom rennäringen. Detta belopp har både departementschefen och utskottet tillstyrkt. Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna i de nordligaste länen bedriver inom ramen för dessa medel en mycket omfattande rådgivningsverksamhet i frågor som rör rennäringen. Ett vägande skäl för att genomföra en ny lagstiftning på rennäringens område var att skapa förutsättningar för en ekonomiskt riktig rationalisering inom näringen. I enlighet härmed har rådgivningsverksamheten under de senaste budgetåren främst varit inriktad på att få samebyarna att fungera enligt rennäringslagen. Rådgivningen har huvudsakligen skett som grupprådgivning genom kurser av olika längd. Kursprogrammen har i huvudsak behandlat samebyarnas ekonomi och redovisning. Dessutom har en omfattande individuell rådgivning lämnats samebyarnas funktionärer beträffande styrelsens arbetsuppgifter. I fortsättningen skall rådgivningen inriktas på att lämna samebyarnas styrelser hjälp med samebyarnas administration och ledning. För detta ändamål har lantbruksstyrelsen, efter rennämndens hörande, fastställt ett riksprogram för rådgivning inom rennäringen. Programmet är utarbetat efter samråd med Svenska samernas riksförbund och omfattar budgetåren 1973 76. Det är ostridigt att upplysning och rådgivning är ytterst angelägna uppgifter för att näringslivet inom samebyarna skall utvecklas i positiv riktning. Dessa uppgifter sköter lantbruksstyrelsen och respektive lantbruksnämnder på ett enligt min mening fullt tillfredsställande sätt. Det kan därför knappast vara lämpligt att staten satsar budgetmedel på två olika organisationsapparater, som båda inriktas på samma ändamål. Om riksförbundet vill förverkliga sitt önskemål om en fast konsulenttjänst, kan det ske inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet. Riksförbundet kan ju prioritera konsulenttjänster framför andra uppgifter. Till detta förbund utgår nämligen omfattande bidrag ur samefonden. För budgetåret 1973/74 har sålunda ett anslag om 410 000 kronor beviljats. Men om förbundet för andra ändamål använder pengar som är avsedda till konsulenttjänster, blir det inte möjligt att bedriva en sådan här upplysningsverksamhet inom förbundets ram. Detta är väl i viss mån anledningen till att vi inte velat godkänna yrkandet i motionerna. Sedan vill jag parentetiskt säga att herr Takmans skildring av rennäringslagens följder enligt mitt förmenande närmast är en skräckskildring. Den skiljer sig i mycket hög grad från verkligheten. I mitt arbete såsom ordförande i rennäringsdelegationen i det största rennäringsdistriktet, Norrbotten, har jag varje vecka och nästan varje dag tillfälle att följa denna verksamhet. Därför vågar jag hävda att jag har någon uppfattning om vad det gäller. Jag kan ta såsom exempel vad herr Takman nämnde. När denna organisation trädde i funktion utannonserades 19 tjänster. 19 samer sökte dem. Enligt herr Takmans uppgift var det bara en same som fick tjänst. Då ställer jag frågan: Var de som sökte meriterade för de befattningar det gällde? Är det inte en ständig strävan att vi skall ha meriterade befattningshavare i den statliga förvaltningen? Det är min uppfattning att när samerna har utbildat sig så att de kan uppträda som sökande i tävlan med andra bör de ha någon fördel av sin tillhörighet till den här nämnda landsdelen. Sedan kommer jag till punkten 38, som avser bidrag till Sveriges utsädesförening. Där föreligger en reservation med yrkande om anslagshöjning med 125 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Som framhållits av reservanterna, bland vilka återfinns utskottets värderade herr ordförande, är det av vikt att växtförädlingsverksamheten vid Hammenhög kan bedrivas i önskvärd omfattning. 1971 års Svalövsutredning föreslog att statsbidrag skulle lämnas till utsädesföreningen för att verksamheten vid Hammenhög skulle kunna fortsätta. Utredningen föreslog också en utökning av resurserna, bl.a. för att en försöksledare med kunskaper inom resistensområdet skulle kunna anställas. Medel anvisades, motsvarande 275 000 kronor för helt år, för att växtförädlingsarbetet på trädgårdsområdet skulle kunna fortsätta i minst samma utsträckning som dittills hade skett. Därvid beaktades bl.a. konkurrenssituationen med Weibullsholms växtförädlingsanstalt. En ytterligare ökning av anslaget till utsädesföreningen torde, efter vad jag kan förstå, medföra krav på högre statsbidrag till Weibullsholm. Där kan en jämförelse göras med nästa punkt, nr 39, i utskottsbetänkandet. Utskottsmajoriteten anser att utsädesföreningen bör kunna göra en omfördelning till förmån för trädgårdsväxtförädlingen inom ramen för sina resurser, men det gör inte reservanterna. De hävdar att en sådan omfördelning inte räcker för att täcka kostnadsökningen. Till detta vill jag säga att nog borde det väl vara möjligt att göra en omfördelning av erforderliga medel, om man bedömer en sådan åtgärd som särskilt angelägen. Det bör också understrykas att om sysselsättningsskäl skall ligga till grund för en vidgad verksamhet vid Hammenhög, så kan det här ifrågavarande anslaget inte komma i fråga. Däremot torde möjligheterna att öka stödet till trädgårdsväxtförädlingen bli större, om riksdagen bifaller den föreslagna ökningen av anslaget till jordbruksforskning. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Också när det gäller punkten 39 om bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling föreligger en reservation, betecknad med nr 7. Som reservanterna har framhållit är de insatser som Weibullsholm gör inom bl.a. trädgårdsväxtförädlingen av stort värde. Jag vill erinra om att W. Weibull AB och det av detta bolag ägda företaget Algot Holmberg och Söner AB erhåller betydande statsbidrag. Utskottet föreslår här att bidraget till Algot Holmberg och Söner AB höjs från 30 000 till 60 000 kronor, således en fördubbling av anslaget. Bakom Weibulls ansökan om ytterligare statsbidrag på 275 000 kronor per år låg den anslagsökning på samma belopp som anvisats Sveriges utsädesförening i samband med övertagandet av växtförädlingsverksamheten vid Hammenhög. Det har alltså inte varit fråga om att med statsbidrag realt utvidga växtförädlingen på trädgårdssidan, utan att se till att hittillsvarande verksamhet har kunnat fortsätta. Som jag tidigare har framhållit bör man hålla i minnet att Algot Holmberg och Söner AB föreslås få ett fördubblat bidrag. Vi blev överens om detta i utskottet, men reservanterna tycks nu bortse från det. Vidare står som utskottsmajoriteten framhåller möjligheten öppen att erhålla stöd till växtförädlingsverksamheten genom statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Med stöd av vad jag här anfört yrkar jag också på denna punkt bifall till utskottets hemställan. Slutligen yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt på samtliga övriga punkter i jordbruksutskottets betänkande nr £
Herr talman! Jag har inget minne av att jag gav någon skräckskildring av rennäringslagens verkningar. Tvärtom vill jag påstå — och jag har tidigare sagt det här i kammaren — att den lagen var ett stort steg framåt, men den har ställt samebyarna inför en hel del nya och svåra uppgifter. Om de 19 tjänster som söktes av 19 samer, varav 18 blev förbigångna, hade jag i december 1971 en debatt med dåvarande jordbruksministern. Det finns, herr Hedström, inget tvivel om att åtskilliga av dessa samer, som blev förbigångna, var väl kvalificerade för tjänsterna. Men dessa tjänster tillsattes — jag vet inte hur jag skall uttrycka saken parlamentariskt — på ett sådant sätt att det blev andra meriter som vägde tyngre. Jag håller med herr Larsson i Borrby när han säger att det finns en god stämning inom jordbruksutskottet för samerna, men jag kan inte dela den mening som herr Hedström här ger till känna. Han säger: Om man ger pengar till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna, är det onödigt att ge pengar till samekonsulenter ur samernas egen krets. Men då har man inte förstått alls att samerna är en nationell minoritet; de har sitt eget språk, de har sin egen kultur. De har rätt att ha sina egna företrädare när det gäller de saker vi tidigare här talat om.
Herr talman! Jag måste tyvärr bestrida herr Takmans uppgifter om att någon mannamån skulle ha förekommit när tjänsterna inom lantbruksorganisationen tillsattes. Som jag sade utsågs de mest meriterade, men i den mån valet stod mellan en same och någon annan hade samen företräde. Inom den lantbruksnämnd som jag har äran tillhöra har vi samer som nu arbetar inom administrationen, och jag tror att det kommer att bli flera så småningom i den mån administrationen utvidgas. När det gäller den nämnda kursverksamheten är jag den förste att vitsorda att den är förenad med svårigheter. Man kallar i god tid till kurserna i samråd med samebyarna. Vederbörande tjänstemän far sedan dit för att hålla kursen, men det visar sig då att förhållandena inom renbetesmarkerna gjort att samerna inte kan samlas den angivna kursdagen. Vederbörande kan alltså få återvända med oförrättat ärende. Nya kallelser utfärdas sedan och ett nytt möte anordnas. Resultatet kan även andra gången bli detsamma. Men lantbruksnämnden fortsätter oförtövat med att bedriva denna kursverksamhet, och den omfattas med stort intresse av samerna. Inom parentes kan jag också nämna att ersättning utgår till samerna både för inställelse och resor till dessa kurser. Att splittra upp kurserna på två organisationsapparater finner jag ingen anledning till.
Herr talman! När jag nu har replikrätt en gång till skall jag fortsätta den förra repliken och ta upp vad herr Hedström sade om att Svenska samernas riksförbund använde pengarna till andra uppgifter än de som borde ifrågakomma. Jag vill påpeka att det finns många rättsfrågor som Svenska samernas riksförbund sysslar med. Man har haft en mycket omfattande process sedan 1966 som ännu inte är slutförd, skattefjällsmålet i Jämtland, och man har ständiga tvister om intrång. Det finns en oerhörd mängd uppgifter utöver dem som konsulentverksamheten skulle omfatta, och jag tycker det är en grov orätt mot samernas företrädare att insinuera att de pengar de får från samefonden — samernas egna pengar — inte används för lämpliga uppgifter.
Herr talman! Jag vidhåller, som jag sade i mitt första anförande, att om de här konsulenttjänsterna placerades på det för samerna bästa sättet skulle det finnas tid över för att ägna sig åt för samerna väsentliga spörsmål. Men jag förstår att det är svårt när konsulenterna har sitt huvudkvarter vid Skeppsbron i Stockholm och huvudparten av renarna dväljs uppe i Lainiovuoma, Saarivuoma och Könkämä samebyar längst i norr.